Herr ålderspresident! Roger Haddad har frågat mig om regeringen kommer att säkerställa att alla skolor i Sverige kvalitetsgranskas under ett visst tidsintervall och vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att inte bara akuta ärenden ska prioriteras. Skolinspektionens uppgift är att genom tillsyn och kvalitetsgranskning bidra till att verka för att barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten måste kunna bedriva sitt arbete effektivt och i överensstämmelse med målen för verksamheten. Exakt hur Skolinspektionen väljer att organisera sig och sitt arbete måste vara upp till myndigheten att besluta om. Skolinspektionen nådde under 2018 cirka hälften av Sveriges skolenheter genom sina beslut om tillsyn och kvalitetsgranskning och fattade under året fler beslut än tidigare. Under 2018 har Skolinspektionen även utökat arbetet med sina mest skarpa ingripanden, såsom statliga åtgärder för rättelse mot kommunala huvudmän, vilket närmast motsvarar återkallelse av godkännande för fristående huvudmän. I den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna anges att möjligheten för Skolinspektionen att stänga skolor med allvarliga brister, såväl kommunala som fristående, ska öka. En utredning ska tillsättas inom kort för att ta fram förslag till en sådan reglering. Skolinspektionen bedriver ett systematiskt arbete för att utveckla sin verksamhet. Med tiden har myndigheten fått mer erfarenhet och identifierat nya sätt att göra sin inspektion mer ändamålsenlig. Under 2018 har Skolinspektionen till exempel infört en ny mer situationsanpassad inspektionsform. Det innebär bland annat att den regelbundna tillsynen i högre grad riktas mot skolor där risken är hög att det finns allvarliga brister. Vidare riktas regelbunden kvalitetsgranskning mot skolor där risken för formella brister är mindre men där det finns en potential att höja kvaliteten och ge en bredare och mer nyanserad återkoppling än vad som är möjligt i tillsyn. Skolinspektionen har även utökat omfattningen av så kallad riktad tillsyn i syfte att snabbt kunna agera utifrån signaler om allvarliga brister i verksamheten. Jag anser att Skolinspektionens verksamhet fyller en viktig funktion, och det är väsentligt att myndigheten får goda förutsättningar för sin inspektion. Jag har fortsatt förtroende för de prioriteringar som myndigheten gör. Det behövs olika insatser för att höja kvaliteten och därigenom den statliga närvaron.
Herr ålderspresident! Tack, utbildningsministern, för svaret på interpellationen! Liberalerna har uppmärksammat frågan om Skolinspektionen, för vi har under många år varit kritiska till effekterna av kommunaliseringen av svensk skola som Socialdemokraterna genomförde. Den innebär att resultaten och kvaliteten skiljer sig åt men också vilken ambitionsnivå olika kommunpolitiker eller för den delen friskolestyrelser har när det gäller skolverksamheten runt om i landet. Därför blir det väldigt viktigt hur likvärdighetsarbetet fungerar i landet. Den viktigaste aktören, menar vi, på den statliga nivån är just Statens skolinspektion som vi, Folkpartiet som senare blev Liberalerna, inrättade i dess nuvarande form för exakt tio år sedan.

Regeringen svarar naturligtvis också på Riksrevisionens kritik som riksdagen kommer att behandla om några veckor, herr ålderspresident. Det som vi också noterar är att det inte bara är vi liberaler som uppmärksammar detta utan också Skolinspektionen. Jag är medveten om att myndigheter själva får organisera sig och prioritera, men Skolinspektionen säger i sitt underlag till regeringen att om man inte till exempel får mer resurser eller ett förändrat uppdrag i instruktionen eller i den myndighetsdialog som generaldirektörer brukar ha med statsrådet kan det innebära att man halverar antalet skolinspektioner. Det är det som är kärnan, herr ålderspresident, i min interpellation. Vi kan inte tillåta den utvecklingen. Jag hör statsrådets svar om att de, som en del av den sakpolitiska överenskommelsen, kommer att få ytterligare ett uppdrag. De ska stänga skolor med allvarliga brister. Man utökar alltså Skolinspektionens egentliga uppdrag utifrån hur det ser ut i dag. Men det kräver ytterligare förmåga och kapacitet hos Skolinspektionen. Det är bekymmersamt att regeringen i svaret bara hänvisar till att Skolinspektionen förfogar över de resurser de har och att de får prioritera som de vill. Men som statsrådet också lyfter fram i svaret får effekten av omläggningen, det vill säga att man inför så kallade situationsanpassade inspektionsformer, konsekvenser i den meningen att den statliga närvaron de facto minskar ute på landets skolor. Det oroar mig.
Herr ålderspresident! Jag får återigen be om ursäkt för min svaga röst och för att jag möjligen håller mina svar lite korta för att spara den. Roger Haddad och jag är överens om Skolinspektionens viktiga roll i svenskt skolväsen. Vi är också överens om att Skolinspektionen ska ha möjlighet att utveckla sin inspektionsverksamhet utifrån myndighetens djupa expertis och sin nu ganska långa erfarenhet. Det skulle vi från riksdags och regeringshåll knappast vara kapabla att göra. Jag vet genom dialog med Skolinspektionen att man har gjort ett mycket gediget arbete. Man har använt statistiska verktyg, man har gått igenom den internationella forskningslitteraturen och man har besökt inspektionsmyndigheter i andra länder. Man har verkligen gjort om sin inspektionsverksamhet på ett sådant sätt att den har blivit mer ändamålsenlig. Jag har det största förtroendet för Skolinspektionens förmåga att göra detta. Precis som Roger Haddad anser och inser jag att Skolinspektionen har en viktig funktion i svensk skola. Jag håller också med Roger Haddad om att det är viktigt att Skolinspektionen har goda förutsättningar för sin verksamhet. Då kommer vi in på frågan om resurser. Varje myndighet lämnar varje år in ett äskande om vilka anslag man behöver för att kunna utveckla sin verksamhet. Varje myndighet har också en pågående dialog med regeringen om hur man vill att verksamheten ska kunna förbättras, också genom förändrade uppdrag eller förändrade skrivningar i regleringsbrev och liknande. Till syvende och sist är det regeringen som bestämmer över de här sakerna. Det gäller i alla fall regleringsbreven. Men det finns en ständig dialog. Resurserna kommer genom den stora budgeten. Skulle det finnas behov av att förstärka resurserna till Skolinspektionen är det något vi får återkomma till. Det är dessutom en fråga som Roger Haddad genom januariavtalet kommer att ha stora möjligheter att ha inflytande över. Jag ser fram emot att med Centerpartiets och Liberalernas aktiva medverkan fortsätta fullfölja januariavtalet också på den här punkten.
Herr ålderspresident! Det som jag inte tog upp i mitt första inlägg var min besvikelse över regeringens svar på Riksrevisionens kritik. Visserligen instämde man i synpunkterna, men på regeringssammanträdet före sommaren beslutade man tyvärr att inte vidta några ytterligare åtgärder. Det betyder att regeringen avslutar kommentaren av Riksrevisionens granskning, som innebär en tuff kritik av Skolinspektionen. När Skolinspektionen talar om för Västerås stad, för Praktiska Gymnasiet eller för vuxenutbildningen XX i en viss kommun att det finns brister kommer man numera inte tillbaka, vilket man tidigare har gjort, och säkerställer att kvaliteten är bra och att vidtagna åtgärder är bra innan man avslutar ett ärende. Det är en brist hos Skolinspektionen. Det underminerar hela syftet med den statliga skolinspektionen. Vi som har följt den här viktiga verksamheten under många år, både på kommunal nivå och från riksdagen, vet att man redan i dag tvingas prioritera. Vi vet till exempel att förskolan och vuxenutbildningen inte granskas i lika stor utsträckning som grundskolan och gymnasieskolan. Jag har förståelse för att Skolinspektionen gör den prioriteringen. Men jag oroar mig för att det blir för mycket fokus på de akuta insatserna, för mycket fokus på så kallade riskskolor eller skolor med uppenbara problem. I ett effektivt samhälle och när resurserna är begränsade agerar man helt logiskt. Men det finns skolor som riskerar att inte få besök av Skolinspektionen. Det är skolor som kanske inte har särskilt stora problem. Men det behövs ändå en statlig kontroll och en uppföljning av hur verksamheten egentligen fungerar för förskolebarnen, av hur inkluderingsarbetet eller hur frågan om behörighet fungerar eller för den delen av hur undervisningen för högpresterande elever fungerar. På samtliga moment där Skolinspektionen har gjort tematiska granskningar ser vi att man brukar landa i rekommendationer och förslag på åtgärder. Frågan till regeringen kvarstår alltså, herr ålderspresident: Hur ser utbildningsministern på uttalandet från generaldirektören i utbildningsutskottet, i insynsrådet vid Skolinspektionen och i budgetunderlaget som man har sänt till regeringen? Man är på väg mot en halvering av antalet nationella skolinspektioner. Jag vill gärna ha en kommentar till det. Föranleder det att statsrådet blir orolig, eller konstaterar man bara att det är så? Eller tänker man göra någonting åt det? Jag tycker nämligen att alla skolor - friskolor, konfessionella skolor, icke-konfessionella skolor och kommunala skolor - hela tiden ska vara på tårna. De ska veta att vår statliga skolinspektion har resurser och förmåga att knacka på när det behövs och inte bara när det är brandkårsutryckningar.
Herr ålderspresident! Först vill jag klargöra att när regeringen uttalar sig om en rapport från Riksrevisionen är det just revisionsrapporten man uttalar sig om. Man går igenom det som står i den. När man lämnar över rapporten till riksdagen gör man det med ett konstaterande att regeringen härmed har behandlat den viktiga rapporten från Riksrevisionen. Jag håller med Roger Haddad om att det var en intressant rapport. Den gav mycket god information och goda uppslag på hur vi gemensamt kan utveckla Skolinspektionens verksamhet framöver. Jag vet också genom mina kontakter med Skolinspektionen att man inom myndigheten redan har haft nytta av rapporten. Att man avslutar behandlingen av en rapport från Riksrevisionen betyder dock inte att man avslutar arbetet med att styra Skolinspektionen, vare sig genom regleringsbrev, genom särskilda uppdrag eller genom den viktiga budgetprocessen. Jag kan försäkra Roger Haddad om att den viktiga budgetprocessen, som står i fokus för hans mycket passionerade inlägg, är en fråga som vi kommer att arbeta med tillsammans. Och jag ser fram emot vårt gemensamma arbete under mandatperioden för att med statens budget som grund stärka våra myndigheters möjligheter att bidra till en bra skola i hela Sverige.
Herr ålderspresident! Det är uppenbart att statsrådet inte vill besvara kärnfrågan. Statens enda nationella skolinspektion ska vara garanten eller i alla fall ett av de viktigaste verktygen för statliga skolpolitiker när det gäller att försöka ta temperaturen på och bedöma likvärdigheten i svensk skola i fråga om studier, arbetsro, kvalitet och kunskapsresultat. Hur ser regeringen egentligen på att Skolinspektionen eventuellt är på väg att halvera sina kvalitetsgranskningar? Jag hade åtminstone förväntat mig att statsrådet kanske i till exempel kommande myndighetsdialog ska lyfta upp det för att försäkra sig om att man har en bättre och hög närvaro ute i landet. Vi har ännu inte ett statligt huvudmannaskap för svensk skola. Vi har en kommunaliserad skola. Vi har många fristående aktörer, och även om vi har brister i den kommunala verksamheten har vi inom friskolesektorn tyvärr också många oseriösa aktörer som egentligen inte borde bedriva verksamhet. Oavsett om det är extremister eller oseriösa huvudmän, som vi har kunnat läsa om ibland, är det viktigt att vi har en skolinspektion som försöker identifiera dem och återkalla deras tillstånd.

Herr ålderspresident! Jag instämmer helhjärtat i det Roger Haddad säger om vikten av att det svenska skolväsendet inte ser mellan fingrarna på oseriösa aktörer. Det är utomordentligt angeläget att vi har en skolinspektion som håller koll på vad som sker ute i skolorna och som kan använda de verktyg som inspektionen har för att komma till rätta med uppenbara missförhållanden. Jag har också ett väldigt stort förtroende för Skolinspektionens förmåga att via sin styrning arrangera ändamålsenliga och effektiva sätt att inspektera svensk skola. Jag är väldigt glad över januariavtalet där regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna kommer att kunna säkerställa att Skolinspektionen får tydligare och skarpare verktyg i sin viktiga verksamhet. Jag är sist men inte minst glad över att tillsammans med Liberalerna få bedriva den viktiga verksamhet som budgetarbetet innebär och som är själva grunden för den fråga som Roger Haddad ställer. Roger Haddad frågar om och om igen om hur jag ser på hotet att Skolinspektionen skulle vara tvungen att dra ned på sin verksamhet. Mitt svar på den frågan, Roger Haddad, är att jag är angelägen om att Skolinspektionen har goda möjligheter att bedriva sin verksamhet. Jag kommer att använda de verktyg jag har inom Regeringskansliet för att se till att styrningen är god och effektiv. Jag kommer dessutom att samarbeta med Roger Haddad och de övriga vännerna inom Centern, Liberalerna och Miljöpartiet för att säkerställa att det finns ett budgetutrymme att också utföra dessa viktiga uppgifter.